Fru talman! Jag är rädd att herr Fredriksson uppfattade mitt anförande som en kritik mot socialdemokratins vilja att lösa olika trygghetsproblem, och jag vill starkt understryka att det inte var min vilja att mitt anförande skulle uppfattas på det sättet. I stället menar jag att både socialdemokratin och mitt eget parti, som har varit mycket aktivt i de socialpolitiska frågorna och i trygghetsfrågorna över huvud taget, kan ärligt erkänna att det trygghetssystem som vi byggt upp har sina brister. Det är därför rimligt att vi också försöker finna lösningarna för att avhjälpa de bristerna och göra systemet bättre ur jämlikhetssynpunkt. Herr Fredriksson riktar kritik mot centerns partimotion för att den inte mera preciserat klargör hur vi vill lösa den här problematiken. Jag tror att en debatt i kammaren vinner på att vi skaffar oss mer vetande i olika frågor innan vi går in i mera detaljerade diskussioner. Som jag har uppfattat utskottet är man ganska enig om behovet av en översyn av hela det trygghetssystem som vi arbetar med. Det skäl som utskottsmajoriteten redovisat är att tiden inte är mogen för denna översyn. Jag har kanske — det måste jag erkänna — litet svårt att förstå den argumenteringen. Jag tycker det hade varit naturligt att nu ta steget och pröva nya vägar.

Fru talman! Det var ett bitvis intressant inlägg som herr Fredriksson gjorde, en i många avseenden bra argumentering för tillsättande av en utredning i denna fråga. Gång på gång sade herr Fredriksson att det skulle vara intressant att få veta mera om detta. Beträffande en del av de frågor herr Fredriksson ställde finns svaret i reservationen. Där sägs exempelvis att det gäller någon form av garanterad minimiinkomst för alla. Det avser alltså såväl män som kvinnor. I en hel del frågor var herr Fredriksson själv säker på svaret. Jag är för min del inte så säker på svar som bygger bara på tro och inte på vetande. Låt oss skaffa oss litet mer vetande i denna fråga. Vi är ju ense om att vi behöver en bättre grund att stå på för att diskutera. Låt oss skaffa oss den grunden, låt oss tillsätta den utredning reservanterna vill ha!
Fru talman! Herr Fredriksson säger att vi redan har ett förnämligt system, Men det är väl ändå inte så förnämligt att det inte kan bli ännu bättre. Det är väl detta herr Fredriksson menar när han säger att det ligger mycket i de synpunkter som har anförts i vår motion och i det inlägg som jag tidigare har gjort. Samordningen kan alltså bli bättre. Jag tror att det var i samband med att socialutredningen tillsattes 1967 som statsrådet Aspling framhöll att en bättre samordning av då gällande former skulle ge ökade möjligheter att utnyttja de materiella och personella resurserna. Socialutredningen skulle således föreslå en sådan samordning. Vår mening är nu att man skall fortsätta på samordningens väg och se över möjligheterna att införa en allmän socialförsäkring. Att socialutredningen tillsattes innebar ju inte något hinder för annat då pågående utredningsarbete, och en utredning som nu ser över det här området skulle väl heller inte behöva innebära något sådant hinder.

Fru talman! Jag kan inte hitta svaren på de frågor, som jag ställde, i den reservation som är fogad till utskottets betänkande. Jag har bl.a. frågat hur man tänkt sig att en sådan här inkomstgaranti eller försäkring — vad det nu skall heta, man använder ju båda uttrycken i reservationen — skall finansieras. Det är tydligt att man menar att utredningen skall hålla på så länge att förslagen skall genomföras någon gång i en avlägsen framtid. Skall man göra det om fem, sex, tolv eller femton år? Jag tycker att man bör ha någon täckning för sådana här förslag innan man lägger fram dem. Önskelistor, vilkas förverkligande man skjuter på en obestämd framtid, bör man enligt min mening av hederlighetsskäl avstå från att aktualisera som praktiska förslag. Man bör vara litet försiktig här. Vi känner till vilka bestämda krav och fordringar som mittenpartierna i olika sammanhang har framfört; centern har ju bl.a. begärt en sänkning av pensionsåldern, som inte är så litet kostnadskrävande. Jag tror absolut inte att vi har de ekonomiska möjligheterna att inom en överblickbar framtid genomföra en minimiinkomstgaranti som skulle få någon egentlig betydelse för de grupper i samhället som kanske främst behöver hjälpen. Jag anser att man hjälper dem bäst genom att försöka förbättra det försäkringssystem vi har och täppa till de luckor som eventuellt där kan finnas. Vi får arbeta efter den linjen — jag tror att det är allra lyckligast för de hjälpbehövande. Såvitt jag kan se skulle en inkomstgaranti egentligen slå sönder det nuvarande socialförsäkringssystemet. Detta skulle vara att ta ett steg tillbaka, som jag uppfattar det, och det tror jag inte skulle vara nyttigt.
Fru talman! Den här gången var herr Fredrikssons inlägg inte lika intressant. Det berörde nämligen i stora delar andra ting än den fråga som vi just nu diskuterar. Jag skall inte gå in på kommentarer till de allmänna påståendena om andra partiers syn på socialpolitiken. Låt mig bara säga: Denna utredning kan nog slutföras på cirka två år — inte på de många, många år som herr Fredriksson befarade. Men låt oss börja nu. Frågan blir ju bara försenad, om vi ännu en gång — nästa år — skall behöva votera. Låt oss börja nu, så får vi underlag för en sakdebatt om ett par år, och det underlaget behöver vi ju.

Fru talman! Moderata samlingspartiets representanter i socialförsäkringsutskottet har inte anslutit sig till reservationen av utskottets centeroch folkpartiledamöter. Ännu för en timme sedan hade jag heller ingen annan mening än mina partivänner i socialförsäkringsutskottet, men efter att ha lyssnat på herr Fredrikssons långa anförande har jag kommit till den uppfattningen att jag för egen del bör rösta för reservationen. Jag kommer därför att göra det, och jag vill med några ord motivera varför. Som herr Mundebo påpekade var herr Fredrikssons anförande i stort sett en tämligen fullständig katalogisering av frågor som vi har anledning att ställa. Det är utan undantag frågor som även jag gärna vill ha svar på, och jag ser inget annat sätt att någorlunda snabbt få svar på de frågorna än att låta utreda hela problemkomplexet. För mig är detta inte en partiskiljande och definitivt inte en ideologisk fråga; det är en metodfråga hur vi skall närma oss ett besvärligt problemkomplex. Jag tror att alla som sysslar med socialpolitiska frågor i dag då och då ställs inför problemet: garanterad minimiinkomst eller negativ skatt? Man kan ha litet olika uppfattningar om på vilket område frågorna huvudsakligen hör hemma, men jag tror jag vågar säga att mina partivänner i utskottet har ansett att det väsentligen är en skattefråga. Även vid årets riksdag har det i skatteutskottet förelegat frågor av likartad karaktär. Det är ju så att vi omväxlande använder termerna garanterad minimiinkomst och negativ skatt, och stundom menar man uppenbarligen i stort sett samma sak, ibland menar man olika ting. Men att hela frågan till betydande del är en skattefråga är helt klart. Därför kan man naturligtvis ha den meningen att den bör utredas och behandlas i skattepolitiska sammanhang, och jag har ingenting däremot. Men jag har kommit till den uppfattningen att vi verkligen skulle vara betjänta av att även i det sammanhang som reservanterna här sätter in frågan få dessa problem ordentligt belysta. Det råder väl enighet om — jag föreställer mig att jag tolkade herr Fredriksson rätt och att även han instämmer i det =— att vårt trygghetssystem har vissa brister, att socialförsäkringssystemet inte är så heltäckande som vi skulle önska samt att det verkligen förekommer, och förekommer ganska ofta, att människor hamnar mellan paragraferna. Som alla vet har vi ett instrument för att ta hand om de individuella problem som då uppstår; i första hand är det den kommunala socialhjälpen. Vi vet också och har haft anledning att tala om det flera gånger vid denna riksdag, att det är ett instrument som man måste använda ständigt och i snabbt ökande utsträckning. I den debatt vi förde om dessa frågor i våras gjordes det gällande att den kommunala socialhjälpen kostar någonting på 300 miljoner kronor om året, dvs. mindre än 1 procent av de totala sociala utgifterna i samhället. Det beloppet ter sig nu, några månader senare närmast patetiskt, när vi börjar få klart för oss att den siffran är helt föråldrad, fastän den bara är två tre år gammal, I år har vi sannolikt passerat det dubbla beloppet, alltså 600 miljoner, och redan nästa år kommer vi att vara uppe i en miljard. Därpå tyder budgetarbetet i kommunerna. Det är alltså en av de snabbast stigande utgiftsposter som finns i en total budget för det svenska samhället. Som herr Fredriksson så riktigt framhöll behöver man inte anse att socialhjälpen är en mindervärdig eller deklasserande hjälpform; man kan ändå vara litet bekymrad inför den utvecklingen. Klart är också att den aldrig har varit avsedd att vara ett permanent inkomsttillskott. Men nu vet vi att socialhjälpen håller på att utvecklas till just en garanterad minimiinkomst. Vad som i Stockholm går under namnet sociallön heter ju rätteligen och officiellt garanterad minimiinkomst — eller kanske det är garanterad levnadsstandard. Det är garantin för en minimistandard som man där försöker ge och som kommunerna tvingas att försöka ge, när det statliga försäkringssystemet och andra hjälpformer lämnar för stora luckor. Det kan enligt min mening inte vara riktigt att man tvingas vidare på den vägen att få en sorts till sina verkningar och sin tillämpning inom landet varierande inkomstgaranti i den formen. Det vore bättre att se över hela systemet och undersöka, om vi kan hitta någon lösning. Herr Mundebo och jag är uppenbart helt överens om att inte ha någon kolartro, någon övertygelse att allt är väl beställt, om vi får den här frågan utredd och till äventyrs ett beslut fattat. Det är säkert inte ett universalmedel för att komma ur alla våra problem. Men vi kommer inte förbi att uppslaget ständigt och allt oftare dyker upp i den socialpolitiska debatten. Ingen kan värja sig för det. Vi borde få antingen klarlagt att det går att komma fram på den vägen eller att det inte går att komma fram på den vägen, inte minst det sistnämnda. Jag tror att det är viktigt. Om ett sådant här uppslag till en problemlösning biter sig fast och permanentas som ständigt återkommande utan att bli fullföljt i någondera riktningen kan det hindra oss i arbetet att söka andra vägar. Är det så, som herr Fredriksson uppenbarligen tror, att detta är en oframkomlig väg må det vara så, men låt oss då ta reda på det. Jag tror som herr Mundebo, att det är möjligt att inom ganska rimlig tid — ett par år eller så — få frågan grundligt belyst framför allt ur tekniska synpunkter, för det är ett mycket besvärligt problem. Jag har sysslat med det och många av kammarens ledamöter har också sysslat med att försöka hitta någon sorts framkomstväg, och det har varit svårt. Man stöter på — vilket inte kan vara någon hemlighet för kammarens ledamöter att jag har varit särskilt bekymrad för — marginaleffekter som är mycket svårhanterliga, om man skall ha en garanterad minimiinkomst som skall trappas upp till någon i förväg garanterad nivå. Det finns många andra problem också. Men det är nog rimligt att vi får titta på det här, och debatten i kammaren har övertygat mig om att det är dags att sätta i gång den utredningen, och jag kommer alltså, fru talman, att rösta för reservationen under punkten 2 i socialförsäkringsutskottets hemställan.
Fru talman! Till herr Carlshamre vill jag med anledning av vad han sade om den sociallön som bl.a. tillämpas i Stockholm säga, att det väl är en väsentlig skillnad mellan den och den inkomstgaranti som åsyftas i den här motionen. Sociallönen är ju endast ett sätt för kommunen att tillämpa socialhjälpslagen, men den inkomstgaranti som åsyftas här innebär ju, att man skall få till stånd en samordning. Man skall ta över arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring och en hel del andra hjälpformer. Det är alltså en väsentlig skillnad. Är det så att man bara åsyftar en minimiinkomstgaranti i likhet med den som man har i Stockholm för närvarande, börjar jag kanske förstå litet grand av meningen i den här motionen. Den tillämpning som man har i Stockholm är i och för sig mycket intressant, och den diskuteras ju allvarligt också inom många andra kommuner. Det är väl ett system för att så att säga få en annan kanske humanare form och mindre besvärlig behovsprövning inom socialhjälpens ram, Men jag har inte blivit övertygad om att det är nödvändigt att tillsätta någon utredning. Jag är mycket skeptisk till de här tankarna. Jag tycker att det hela är ganska luddigt och illa genomtänkt, och jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Om jag hade läst reservationen på det sätt som herr Fredriksson uppenbarligen har skulle jag inte ha haft möjlighet att ansluta mig till den. Om jag ett ögonblick hade trott att reservanterna ville att vi skall ersätta hela socialförsäkringssystemet och hela trygghetssystemet med en enda allomfattande garanterad minimiinkomst skulle jag aldrig ha kunnat vara med om det. Men det står inte så, herr Fredriksson, och det kan inte vara någon människas mening att göra så. Våra socialförsäkringar har ju helt andra syften än att garantera en miniminivå. De är ju bl.a. standardgaranterande väsentligt över en sådan där miniminivå. De kan aldrig slukas upp i ett system med garanterad minimiinkomst, men ett sådant system kan eventuellt komplettera dem. Om herr Fredriksson hade läst reservationen så, hade vi kanske rent av varit ense; han kanskg också, ändgar mening innan vi kommer så långt som till voteringen.
Fru talman! Herr Carlshamre kanske ändrar mening om jag får föredra ett par korta meningar ur motionen 708 — det är nämligen motionen som vi läst i utskottet.

Fru talman! Det ante mig — nu håller alltihop på att reduceras till ett semantiskt problem, en fråga om vad vi lägger in i orden. Om herr Fredriksson tror att man med ”samordning” avser att låta ett nyskapat system sluka upp alla tidigare existerande system, förstår jag hans inställning. Men det menar ingen människa! En del från varandra skilda system som lämnar luckor kan behöva samordnas med varandra, och man kan till äventyrs behöva ytterligare ett system för att just fylla ut luckorna. Men det kan aldrig bli tal om att ersätta hela vår nuvarande trygghetspolitik med ett enkelt system av typen negativ skatt eller garanterad minimiinkomst. Det var beklagligt att man i utskottet uppenbarligen har uppfattat motionerna på det sättet. Annars hade vi kanske haft en enhällig framställning om en angelägen utredning.

Fru talman! I flera avseenden får de äldre sämre utbyte av ATP än vad som blir fallet när systemet helt träder i kraft. De som blir 67 år i år får tio tjugondelar av full tilläggspension, de som fyller 67 år 1972 får elva tjugondelar osv. Tilläggspensionens storlek beräknas tills vidare efter årsinkomstens storlek under de tio bästa åren. För de äldre blir det fråga om de tio sista åren som yrkesverksamma, Genom stressen och den högt uppdrivna arbetstakten, olycksfall, yrkesoch andra sjukdomar drabbas de äldre arbetarna av hög sjukfrånvaro. Men med detta sjunker inte bara den direkta inkomsten, utan därmed också det pensionsgrundande underlaget. Riksdagen har tidigare observerat detta och lagstiftat om att sjukår kan undantas, om härigenom poängmedeltalet blir högre. Förutsättningen är dock att sjukdomen skall vara mer än 90 dagar. Det är stipulerat att antalet sådana sjukår får vara högst tre. Motionärerna anser detta helt otillräckligt och vill att gränsen för antalet sjukdagar för visst år skall sänkas till 45 och att antalet år som kan dras bort från beräkningen ökas till fem. Erfarenheterna från arbetslivet visar att dessa krav är helt berättigade.

Där har alltså inte den direkta inkomstminskningen varit orsaken till onödig påfrestning; klara kriterier för sjukskrivning har förelegat. Denna företeelse är outredd, men jag skulle tro att den är betydligt mera utbredd än vad makthavarna tror.

Vidare anför utskottet efter avslagsyrkandet att den sittande sjukpenningutredningen eventuellt kommer att föreslå att sjukpenningen skall bli beskattningsbar. Därmed skulle de problem som motionärerna anför i huvudsak bli lösta. Det antagandet måste vara riktigt; då skulle — förmodar jag — all inkomst från sjukkassan bli pensionsgrundande. Men det visar ju ännu tydligare hur orättvist det nuvarande systemet är, och det talar för att utskottet borde ha tillmötesgått motionärerna. Hänvisningen till vad som sades 1962 är betydelselös och innebär ingenting nytt. Med den typen av motivering kan man ju avslå vilket förslag som helst, oavsett problemet, utan att i sak ha bemött det. Kostnaderna för motionärernas förslag är tämligen begränsade och avser endast att i detta skede, innan ATP helt slagit igenom, förbättra Nr 128 pensionsförmånerna för vissa grupper äldre arbetare. Om sjukpenningut Onsdagen den redningen skulle framlägga ett förslag om beskattning av sådan sjukersätt 17 november 1971 ning, löser det inte problemet för de åldersgrupper som nu står nära — — — pensioneringen, eftersom det handlar om retroaktiva beräkningar. Beträf Beräkningen av förfande retroaktiviteten har en remissinstans — riksförsäkringsverket — = Måner inom den uttalat att det skulle vara nästan ogenomförbart att göra omräkningar av = Allmänna försäk nu utgående pensioner. Detta klingar litet falskt, tycker jag, efter ringen för arbetsgenomgången av gällande bestämmelser, där det beskrivs hur enkelt man tagare med hög sjukfrånvaro får fram sjukdagar genom försäkringskassornas försäkringskort. Fru talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till den reservation med däri föreslagna ändringar av lagen om allmän försäkring som är fogad till utskottets betänkande.

Fru talman! I det utskottsbetänkande vi nu behandlar har en utförlig redogörelse lämnats beträffande gällande specialregler om förmånligare pensionsberäkning i vissa fall för personer som är födda 1927 eller tidigare. I betänkandet har också anförts exempel på hur sjukdom påverkar beräkningen av pensionspoängen. Därför är det inte nödvändigt att gå in på några detaljer i detta sammanhang. Låt mig, fru talman, endast understryka att när nuvarande regler som gäller de äldre arbetstagarna kom till skedde det just från den utgångspunkten att längre tids sjukdom skulle få alltför ogynnsamma verkningar och att man därför borde införa regler som neutraliserade dessa verkningar vid beräkning av pensionspoängen. Därför tillkom den bestämmelse som vi nu har. Om en försäkringstagare är sjuk mer än 90 dagar skall det året överhoppas vid pensionsberäkningen, om pensionspoängen blir högre om man bortser från ifrågavarande år. Man kan på detta sätt borträkna högst tre år. Denna regel är naturligtvis till fördel för de äldre försäkringstagarna, eftersom de vid sjukdom — och även arbetslöshet — kan få tillgodoräkna sig pensionspoäng för den tid de saknar inkomst på grund av angivna förhållanden. Som herr Olsson i Stockholm anförde sades det 1962, då denna bestämmelse kom till, att man måste vara litet försiktig då det gäller att införa förmåner, som inte grundar sig på en faktisk utan på en utebliven inkomst. Detta underströks även 1968, när man ändrade lagen till att omfatta inkomstbortfall som uppstått på grund av arbetslöshet. Herr Olsson i Stockholm tycker nu att detta är en svag och dålig motivering. Med en sådan motivering skulle man, säger han, kunna avslå vilka förslag som helst. Det är klart att bakom denna formulering ligger en verklig bedömning av frågan. Att man tog bort de kortare sjukdomsfallen, dvs. sjukdom under 90 dagar, var just ett uttryck för den försiktighet som borde iakttagas i samband med denna fråga. Enligt utskottets mening finns ingen anledning att nu frångå riksdagens tidigare uttalanden, allra helst som sjukpenningutredningen har till uppgift att pröva möjligheten att göra sjukpenningen skattepliktig och därmed pensionsgrundande. Om så blir fallet, vilket vi tror, då löser man problemet på ett enkelt och jag hoppas även bra sätt. 89 Det är kanske något för tidigt att yttra sig om huruvida problemet kommer att lösas i sin helhet. Vi får väl se vad utredningen och av utredningen föranledda förslag kommer att syfta till. I reservationen har man nämligen inte trott på att saken skulle kunna lösas tillfredsställande genom ett sådant här förslag. En sådan här bestämmelse kan inte ges retroaktivitet, det är alldeles riktigt, herr Olsson. Om vi skulle införa en sådan bestämmelse kan man inte omräkna utgående livräntor. Ett sådant förslag skulle då komma att gälla ända fram till dess att man får en ändring till stånd, som föranletts av det utredningsförslag som kommer. Jag tycker att det är litet inkonsekvent av vänsterpartiet kommunisterna — jag vet inte om det beror på ett förbiseende — att man inte föreslagit någon ändring när det gäller inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Vi har ju likartade bestämmelser i arbetslöshetsförsäkringen.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
Fru talman! Jag kan ge herr Fredriksson rätt i att det är ett förbiseende att vi inte har tagit med också arbetslöshet, men det hade förmodligen inte lönat sig. I den frågan delar vi LO:s uppfattning att det borde finnas en femårsregel. Sedan vill jag förtydliga det jag sade om svag motivering. Jag menar självfallet inte att det argument om stor försiktighet som man anförde 1962 var en svag motivering, men jag tycker att utskottets motivering är svag när utskottet bara hänvisar till detta och inte kan förstå att det har uppstått problem sedan 1962 som man måste ta itu med. Jag konstaterar att herr Fredriksson trots att han har yttrat sig efter mitt inlägg inte säger någonting nytt, utan bara anför den motivering som utskottet tidigare har anfört.

Fru talman! Vi torde nog ha en ganska gemensam uppfattning om de mentaia sjukdomstillståndens och de psykiska åkommornas växande betydelse i det nutida samhället.

Bristen på trygghet i uppväxtmiljöerna blir inte mindre av en kulturell och andlig atmosfär, som av många livsåskådningsmässigt och i fråga om moraliska basvärderingar uppleves som så motstridig och så pluralistisk. Hur man på längre sikt skall komma till rätta med de psykiska besvären såsom en del av den människovårdande verksamheten blir givetvis beroende på uppfattningen om vilka kausalitetsfaktorerna verkligen är. Men på kortare sikt, fru talman, får man väl bete sig ungefär som vid kroppsliga sjukdomar och olycksfall. Man måste inom kroppssjukvården intensivt och engagerat ägna sig åt de akut sjuka, även om man och samtidigt som man vet att åtskilligt kunde och måste göras rent profylaktiskt genom långsiktiga sociala och miljövårdande åtgärder för att avvärja ogynnsamma samhällstendenser och därigenom minska eller helt stoppa nyproduktionen av sjukdomsoch olycksfall. Det är tydligt att människor med psykiska åkommor i konkurrens med de ofta mera dramatiskt insättande och dramatiskt förlöpande kroppsliga sjukligheterna och olycksfallen har påtagligt mycket svårare att vinna tillräcklig uppmärksamhet såsom vårdfall. Ofta är det först när psykiska besvär slår igenom i form av kroppsliga sjukdomssymtom som sjukdomsfallet drar till sig ett rimligt och tillräckligt intresse. Och ändå är det ju så att med nutida uppfattning om människan såsom en totalitet de kroppsliga och de psykiska sidorna beror av varandra. Dessa sidor är alltså ungefär lika viktiga. Den psykoterapeutiska sakkunskapen borde därför beredas ökat livsrum i all sjukvård och mer än hittills accepteras såsom ett betydelsefull inslag i vår moderna mera heltäckande sjukoch hälsovård. Men psykoterapin är i dag bara delvis godtagen såsom ett sådant inslag. Jag vill dock gärna medge att denna terapiform — som siffror över psykolog-antalet visar — är mera godtagen nu än för några år sedan. För min del började jag ta upp sjukförsäkringsbehovet vid vård av patienter, som får psykoterapi, redan 1963 och fick då andra lagutskottet och riksdagen att rikta 1961 års sjukförsäkringsutrednings uppmärksamhet på detta problem. Nu har sjukförsäkringsutredningen 1970 avgivit ett betänkande. Utskottet refererar till detta betänkande där problemet behandlas och skriver sedan välvilligt om motionen. Utskottet kan sålunda dela motionärernas uppfattning om behovet av en utbyggd psykoterapeutisk verksamhet och finner det likaså vara en viktig uppgift för den allmänna sjukvården att kunna erbjuda kvalificerad psykoterapeutisk behandling på för den vårdbehövande rimliga ekonomiska villkor. I det sammanhanget finns det enligt utskottet anledning att överväga frågan om ersättning från den allmänna försäkringen för sådan psykoterapeutisk behandling som meddelas av annan än läkare. Utskottet finner slutligen att de riktlinjer som sjukförsäkringsutredningen angivit bör kunna bilda underlag för en mera slutgiltig lösning av denna fråga. Då jag nu, fru talman, på grund av utskottets avstyrkande av motionen, avstår från att ställa något yrkande, vill jag använda tillfället att samtidigt uttala en bestämd förhoppning om att pågående åtgärder och överväganden till lösning av de av mig upptagna frågorna med syfte att stärka psykoterapins ställning och stimulera till ökade psykoterapeutiska insatser såvitt möjligt påskyndas. Det gäller dock lidande medmänniskor — ofta tysta och tåliga men ändå, som sagt, lidande medmänniskor — och då är det av humanitära skäl en smula brådskande med här åsyftade åtgärder. Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Fru talman! Detta är en fråga som länge har varit på väg mot den lösning som herr Wiklund i Stockholm och andra motionärer före honom har önskat sig. Men som utskottet anför är väl den primära frågan i detta sammanhang att det finns kompetent personal för den vård som kan och skall lämnas, och det är huvudlinjen i utskottets skrivning. Psykoterapeutisk vård kan bl.a. betyda samtal med personer som lider av psykiska störningar och kan antingen vara av förebyggande slag eller syfta till att läka psykiska defekter. Det är alldeles klart att det är lika betydelsefullt att människor med sjukdomstillstånd av denna typ kan få stöd och hjälp och även ekonomiskt bidrag vid behandlingen härav som den som har en somatisk åkomma. Det är vi alla överens om. Men det är också betydelsefullt att den behandling eller förebyggande vård som därvid lämnas skall vara av samma kvalitet som den somatiska vården. Det är med den utgångspunkten som utskottet anser att man nu inte kan göra någon hemställan om en ändring i lagen om allmän försäkring. Man måste först kunna göra en avgränsning av den personkrets som jämte läkare skall bedriva ifrågavarande form av psykisk hälsovård, och denna grupp skall bestå av legitimerade och för patientens behov väl utbildade vårdgivare. Vi anser i utskottet att dessa frågor först måste klaras upp. På den grunden kan man sedan göra anspråk på ersättning från sjukförsäkringen för vård av ifrågavarande slag. Detta är anledningen till att utskottet nu har ansett att de utredningar som pågår bör inväntas.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
Fru talman! Vi motionärer har ju i sak inte någon annan uppfattning än utskottet. Vad jag ville understryka med mitt anförande var bara det förhållandet att det är bråttom med denna fråga — lika väl som det är bråttom med mycket annat i fråga om sjukvården. Det var syftet med det anförande som jag hållit.

Fru talman! Jag tror inte att jag någon gång tidigare i riksdagen har besvärat kammaren sedan ett enhälligt utskott tillstyrkt en motion med mitt namn på. Jag betraktar inte den här motionen som så märkvärdig att jag för dess skull i och för sig bör frångå den goda vanan, men det är klart att i ett avseende var motionen litet ovanlig.

En ingrediens bland sådana åtgärder är planering och stopp för rivningarna, alltså rivningsförbud beträffande kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sådana åtgärder kan man naturligtvis utforma på olika sätt. I motionen har vi pekat på de franska erfarenheterna av den s.k. Lex Malraux.

Och det är naturligtvis väldigt viktigt att göra detta i tid, innan våra kommunala grävskopefantaster har rivit ner allt som finns kvar. Om sådana planer hade funnits för t.ex. tio år sedan skulle vi kanske här i Stockholm ha kunnat ha kvar Klarakvarterens ur många synpunkter tjusande miljöer. Naturligtvis hade vi då inte haft det här provisoriet att vistas i för riksdagen, men det hade väl kunnat ordnas på något annat sätt. Motionen har nu fått en mycket positiv och av verklig samvetsgrannhet präglad behandling både av en hel rad remissinstanser, som samtliga har tillstyrkt någon form av utredningsarbete syftande till bevarandeplanering, och av kulturutskottet självt. Jag är övertygad om att kulturutskottets ledamöter, som samtliga har visat verkligt intresse för den här frågan och förstått att det är ett intresse som har brett ut sig vida bland svenska folket, också har lagt ned ett mycket stort arbete på att tränga in i problemen och inte skytt någon möda för att göra det. Jag tror man kan säga att utskottet har lyckats, eftersom ett enhälligt utskott tillstyrkt den utredning som begärdes i motionen. Själv tycker jag kanske att det hade varit bättre om utskottet hade kommit till den slutsatsen att man skulle uppdra åt en särskild utredning att verkställa arbetet, men det är för mig ingen huvudfråga. Huvudsaken är att motionen är tillstyrkt, och när jag nu avslutar de här minuterna med att yrka bifall till utskottets hemställan, så vill jag stryka under vad utskottet pekat på alldeles före klämmen, nämligen angelägenheten av att utredningsarbetet bedrivs skyndsamt.

Fru talman!

Det får väl sägas att det omdömet är tilltaget i överkant och överdrivet. Men även om det inte är vår generations största fråga, är det dock en viktig fråga och en betydelsefull fråga. Det är riktigt som herr Turesson antydde att kulturutskottets medlemmar tagit allvarligt på denna fråga. Från sakkunnigt håll har det sagts att vår nuvarande lagstiftning är otillräcklig när det gäller att förhindra rivning av kulturhistoriskt värdefull och intressant bebyggelse och miljöer och för att garantera en rättvis upprustning. Det kan gälla Gamla stan här i Stockholm, det kan gälla Visby, det kan gälla Gränna, det kan gälla Kungälv och många andra orter i vårt land. Eftersom kulturutskottets medlemmar gjort en resa i Holland och Frankrike för att närmare studera dessa förhållanden, bör kanske denna sak inte passera alldeles opåtalt i kammaren.

De bildar tillsammans en hel miljö som är av allmänt intresse på grund av skönhetsvärden eller speciell karaktär. På grundval av en godkänd stadsplan köper kommunen helt eller till större delen in hus som ryms ut, restaureras och säljs eller hyrs ut till nya hyresgäster. Man kan höja standarden på ett helt bostadsområde. Nackdelen är de höga kostnaderna och evakueringen av hyresgäster till andra bostäder. Man får också anföra besvär mot besluten om registreringen, för att nämna något om förhållandena som de utvecklats i Holland under det senaste decenniet.

Paradlägenheterna skulle säljas dyrt för att subventionera enklare lägenheter. Planen skall i övrigt hindra lukrativ exploatering och hålla nere fastighetspriserna, som det nämndes för oss. Grundtanken är således inte endast att bevara kulturhistoriskt värdefulla hus utan att rädda hela" miljöer. Såvitt jag förstår har riksantikvarieämbetet i Sverige, numera i varje fall, en stark vilja att följa just denna grundtanke. Alla de remissinstanser som hörts har tillstyrkt utredning, men bara en av dem, riksantikvarieämbetet, har ansett det lämpligt att utredningen uppdras åt den expertgrupp som herr Turesson här ansåg att uppdraget helst skulle anförtros till. De övriga remissinstanserna anser att utredningsarbetet bör samordnas med pågående utredningsarbete inom bygglagutredningen, saneringsutredningen och 1965 års museioch utställningssakkunniga samt anförtros åt den sistnämnda utredningen. MUS 65, som den kallas, förordar att den i så fall, bl.a. för att tillgodose behovet av politisk förankring, i detta sammanhang får ställning som expertorgan åt de parlamentariskt förankrade bygglagoch saneringsberedningarna. Så talas det som sagt också från flera remissinstanser om behovet av skyndsamhet och om interimistiska åtgärder.

Jag har fattat det så att inte heller den svenska byggnadsminneslagstiftningen av 1960 ger möjlighet till effektiva åtgärder för bevarande av hela miljöer utan gäller enstaka hus och punktuella insatser. Av stor betydelse när det gäller att bevara äldre miljöer är också de ekonomiska förutsättningar under vilka lagstiftningen kan verka. Vi har därför i stor enighet, som framgår av utskottsbetänkandet, tillstyrkt att utredningen görs av bygglagutredningen som kan anlita 1965 års museioch utställningssakkunniga som expertorgan och arbeta i nära kontakt med saneringsutredningen, som har att överväga frågor om sanering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. I utskottets betänkande påpekas också angelägenheten av att arbetet bedrives skyndsamt. Jag vill också, fru talman, uttrycka glädje över att vi har kunnat enas om ett så positivt uttalande. Det är min förhoppning att denna för vår generation viktiga fråga skall finna en så snabb lösning som möjligt.

Fru talman! Oljeprospekteringen utanför Norges kust medför nya intressanta perspektiv även för vårt lands försörjning med olja. Den snabba stegringen i konsumtionen av olja och oljeprodukter har under senare år skapat växande transportoch på sikt även miljöproblem. Den under senare tid aktuella diskussionen om lokalisering av oljeraffinaderier och över huvud taget exploateringen av vårt lands kuster aktualiserar tillsammans med oljeprospekteringen i Atlanten en översiktlig planering av hela skandinaviska halvöns försörjning med olja. 1968 års utredning om rörtransport av olja och gas, som utskottet hänvisat till, har utrett förutsättningarna för en rationalisering av oljetransporterna genom pipe-lines. Den ingressvis åberopade utvecklingen har emellertid inte kunnat beaktas av denna utredning. Det framgår av utskottets utlåtande där man refererar utredningen. I detta referat heter det bl.a. att järnvägstransport från Trondheim visar sig ”utgöra ett realistiskt alternativ till nuvarande transportmetoder, om en samordning av olika företags transporter kan komma till stånd och om visst villkor i fråga om järnvägstarifferna uppfylls. Utredningen säger sig inte ha funnit skäl att inom ramen för sitt uppdrag i detalj klarlägga lönsamheten av samordnade järnvägstransporter på den berörda sträckan.” Det framstår som alltmera orealistiskt att på lång sikt klara den norrländska oljekonsumtionen från depåer längs Bottenviken. Utvecklingen inom tankbåtstonnaget går mot mycket stora enheter, och det medför uppenbart betydande risker att i så relativt begränsade farvatten som Östersjön och i synnerhet Bottenhavet ta in modernt tankbåtstonnage. I händelse av olyckor är föroreningsriskerna i dessa begränsade innanhav självfallet mycket stora. Bottenvikens hamnar har dessutom normalt vintertid ishinder som försvårar och fördyrar transporterna och i sig självt utgör en särskild risk i vad angår oljetransporterna. En förutsättningslös utredning beträffande Norrlands försörjning med olja och drivmedel förefaller i dagens läge synnerligen angelägen. En dylik förutsättningslös utredning bör självfallet pröva hur dessa produkter på fördelaktigaste möjliga sätt skulle distribueras till de norrländska konsumenterna. Man bör därvid till ingående analys inte endast uppta frågor om vilka hamnar som huvudsakligen bör svara för den ökade tillförseln utan också formerna för distributionen, t.ex. ett ökat utnyttjande av järnvägen. Där borde även inlandsbanan komma in i bilden. Utredningen bör också till analys kunna ta upp frågan om lämplig lokalisering av ett oljeraffinaderi för den norra delen av skandinaviska halvön. Oljeförsörjningen har självfallet stor betydelse för Norrland liksom för övriga delar av vårt land. Vi strävar efter utveckling av näringslivet i den norra delen av landet och statliga insatser görs. Den av oss föreslagna kartläggningen är ett led i utvecklingen av i synnerhet inlandet. Men näringsutskottet har avstyrkt vår framställning trots att utskottet självt pekar på att oljetillförsel via järnväg från Trondheim är en realistisk möjlighet och trots att utskottet vet att det finns hinder som behöver kartläggas och avskaffas. Man gör det mot bakgrund av sittande utredning, men samtidigt säger man att den sittande utredningen inte kommer att ta upp frågorna om distribution exempelvis via järnvägsnätet och inte heller frågorna om hela Norrlands oljeförsörjning på litet längre sikt. Trots detta hänvisar man till utredningen. Det börjar gå standardtänkande i hänvisandet till utredningar när man vill avstyrka motioner. Det är angeläget att utskottet och riksdagen börjar anlägga en helhetssyn på Norrlandsproblemen, Det duger inte att ena gången vidta en åtgärd, som är avsedd att stimulera näringslivet i Norrland, och vid nästa tillfälle uraktlåta att vidta åtgärder för att skaffa undan hinder som finns för en utveckling av näringslivet där. Motionen har avstyrkts av utskottet och det finns ingen reservation. Jag har därför inget yrkande.

Fru talman! Den ena motionen går ut på, att man skall undersöka möjligheterna att transportera olja i rör från Trondheim till lämplig ort i mellersta Norrland. I den andra motionen, av herr Åsling, föreslås att man skall ha en förutsättningslös utredning av den framtida försörjningen Utredningen om rörtransport av olja och gas, som den heter, tillsattes 1968 och finns refererad i trycket som hör till det här ärendet, så jag behöver kanske inte närmare berätta om den. Utredningen har framlagt sitt delbetänkande om rörtransport av olja, och i januari eller februari kommer delbetänkandet angående transport av gas. Sveriges oljekonsumtion är inte särskilt stor om vi jämför oss med de stora konsumenterna i världen, och den är heller inte särskilt stor om vi gör en lönsamhetsbedömning beträffande transportmöjligheterna. Man har, tycker jag, något missuppfattat utredningens skrivning i det första betänkandet, om man ensidigt ser på förslaget att rörtransportera olja från Västkusten till Mellansverige. Rörtransportutredningen har i första hand rekommenderat rationaliserad järnvägstransport. Skälet till detta är att konsumtionen trots allt inte är större i Mellansverige än att rationaliserad järnvägstransport blir billigast. Konsumtionen i Norrlandsområdet är betydligt mindre. Den finns kartlagd i utredningens betänkande. Den är förhållandevis så liten att någon rörtransport inte kan övervägas utifrån ekonomiska synpunkter. Att använda den rationaliserade järnvägstransporten på det goda järnvägsnät som finns från Trondheim till de flesta stora konsumtionsorter i Norrland är det enda möjliga tekniskt och ekonomiskt. Detta är skälet till att utredningen inte har gått längre när det gäller rörtransport av olja till Norrland. Man har inom rörtransportutredningen bedömt att det skulle bli ungefär 5 kronor dyrare per m? att transportera oljan från Trondheim till t.ex. Östersund i rörledning och sedan transportera ut den till konsumenten med bil jämfört med att transportera den med järnväg. En av motionerna berör dessutom lokalisering av raffinaderi. Det har ju blivit en fråga som det delvis gått känslor i. Om vi skulle ha det riktigt ekonomiskt ordnat skulle hela Sverige betjänas av ett enda raffinaderi. Av kommersiella skäl har vi emellertid flera. Det mindre konsumtionsområde som Norrland utgör kan bara betjänas av ett inlandslokaliserat raffinaderi under en förutsättning — en helt förstatligad oljehandel. Orsaken härtill är att man måste ha en regelbunden och jämn avsättning av raffinaderiets produkter. Jag föreställer mig att inte vare sig herr Ångström eller herr Åsling vill ha en förstatligad oljehandel, men om de vill det är jag naturligtvis inte främmande för en sådan tanke. Rörtransportutredningen kommer i februari att framlägga betänkandet angående naturgas. Jag kan skvallra så mycket ur utredningen att jag säger att transport av naturgas är ekonomiskt realistisk. Det kommer möjligen att påverka hela frågan om oljeförsörjningen, och det är det tunga skäl som ligger bakom när utskottet säger att vi bör avvakta denna samlade bedömning av hela transportsystemet beträffande vår energiförsörjning innan vi tar ställning. Det är också skälet för mig när jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Motionen 1096 är en tung motion från folkpartihåll. Den har undertecknats av Sven Wedén, Sven Gustafson, Cecilia Nettelbrandt, Ingemar Mundebo och många fler. Frågan om andel för de anställda i ett långsiktigt företagssparande kommer i framtiden att bli en av de stora frågorna i den ekonomiska politiken. Investeringarna i företagen ökar inte tillräckligt, bl.a. inte när det gäller de viktiga industrioch maskininvesteringarna. Detta gäller inte bara i nuvarande konjunktursvacka. Inte heller tidigare, t.ex. under de fem sista åren på 1960-talet, blev industriinvesteringarna vad man hade förutsatt och hoppats på i de långsiktiga planerna. Om företagen skall sporras till att investera vida mer måste dels deras förtroende för framtiden öka, dels också deras resurser öka — och detta senare betyder en bättre avkastning och en högre självfinansieringsgrad än nu. Men om man bedriver en sådan politik — och alltså i hela samhällets intresse, inte minst med tanke på sysselsättningen åstadkommer något ökade vinster och därmed får fram en ökad investeringsvolym och tillväxt — så är det inte mer än rimligt att de anställda i sitt eget företag får viss del av en sådan vinstökning. Frågan är stor, och problemen är mångsidiga. Hur skall man t.ex. se till att i allmänhet löntagarnas sparandeandel ligger inom ramen för ett företagssparande som är långsiktigt? Många andra problem tas upp i motionen 1096, och jag vill varmt anbefalla alla dem som är intresserade av ekonomisk politik, tillväxtproblem och fördelningsfrågor i samband därmed, att läsa de omfattande resonemangen i den motionen. Med rätta ställs därför i motion 1096, liksom i reservationen till näringsutskottets utlåtande nr 38, ett krav på utredning. Utskottsmajoriteten är avvisande. Den vill inte utreda de här viktiga problemen. Jag tror att man på denna punkt kommer att tänka om under de närmaste åren. Låt mig citera vad en socialdemokratisk riksdagsman, Olof Palme, säger i en intervju i Veckans Affärer den 4 februari i år. Frågan på denna punkt löd: ”Kan man prioritera industrin och dess behov, vilket leder till ökade företagsvinster, utan att klyftorna ökar i samhället '— åtminstone på kort sikt? Hur går det med fördelningsmålen?” Olof Palme svarar bl.a. att det finns ett problem. Skattelagstiftningen gynnar expansiva företag som plöjer ner vinster vilket leder till att ”en förmögenhetstillväxt äger rum i företagen, och det gäller att finna en väg att fördela denna på ett rimligt sätt. Kunde man finna en bra lösning på detta problem, vore det en fördel bl.a. därför att man skulle vinna anslutning för en hård satsning på industrialisering från alla håll. Jag vet ännu ingen annan metod än att bygga vidare på det kollektiva sparandet. Men frågan tillhör dem vi nu måste fundera över.” Observera denna sista mening: Det finns ett behov att fundera i de här frågorna, och man funderar ofta ganska bra genom en utredning. På Arosmässan i fjol yttrade Palme också en sak som gäller denna fråga. Han sade bl.a.: ”Vi har alltid haft den linjen att om vinsten används till att plöja tillbaka, bygga ut, förbättra företaget, då har den också en social funktion. Och det är naturligtvis bättre att jobba i ett vinstgivande företag än i ett icke vinstgivande företag, det har löntagarna också förståelse för.

Fru talman! När en avtalsrörelse leder till löneökningar som ligger inom den samhällsekonomiska ramen — så att konsumtion och investeringar kommer att öka ungefär lika mycket som den genomsnittliga produktiviteten — kommer de företag som har vida högre vinster ganska billigt undan . Ett system med andel för de anställda i ett långsiktigt företagssparande är en metod som till en del påverkar fördelningen av produktionsresultatet i den förstnämnda gruppen företag. Det anser vi vara bra för de anställda liksom det på längre sikt är bra både för de anställda och för konkurrenskraften i näringslivet. Bert Levin har på Dagens Nyheters ledarsida den 2 november i år på ett givande sätt tagit upp bl.a. det västtyska ganska färska exemplet och även nämnt det franska. Dessa system — med eller utan sina brister — är varianter på samma målsättning, nämligen att göra ett behövligt, ökat företagssparande fördelningspolitiskt bättre för de anställda. Låt mig till slut säga att vi reservanter ingalunda nödvändigtvis ansluter oss till tankar i motionen 1075 av herr Hörberg m.fl. Den har en specialtankegång, nämligen att ge de anställda andel i vinst på så sätt att de erhåller just aktier i sitt företag. För egen del vill jag framhålla att jag inte ser andel i vinst som en nödvändig väg för att ge de anställda medinflytande och medbestämmande; representation i företagsstyrelser och inflytande på andra nivåer i större företag kan åstadkommas på andra sätt. Det är därför som vi i motion 1096 i stället diskuterar olika former av delägarsparande för de anställda. Att den vinstfördelningsmetod som anges i motiveringen till motionen 1075, nämligen i proportion till aktiekapitalets värde respektive summan av de anställdas löner, skulle mycket allvarligt påverka investeringsvilja och kapitaltillgång är uppenbart — säkerligen också för motionärerna själva. Det bör betonas att det bara är ett exempel som där nämnts, men det är ett illa valt exempel. I utskottsreservationen påpekas därför bara att själva tankegången i den motionen naturligen kommer att belysas i den breda utredning om löntagarnas andel i ett långsiktigt företagssparande, som motionen 1096 av Sven Wedén m.fl. syftar till. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande nr 38.

Fru talman! Det råder väl inget som helst tvivel om att människorna -- även i vårt industriellt och socialt utvecklade samhälle — har stort behov av personlig ekonomisk trygghet och frihet. Skillnaderna mellan förmögna och egendomslösa är i dag påtagliga även hos oss, trots vår välfärdsstat med bl.a. dess försäkringssystem som garanterar att ingen blir direkt nödlidande. Å ena sidan har vi de stora kapitalkoncentrationerna — både enskilda och statliga — och å den andra de vanliga inkomsttagarna vilka ju är i förkrossande majoritet. Den verklige storkapitalisten är utan tvivel staten, som i dag förfogar och bestämmer över bl.a. en pensionsfond som omsluter närmare 50 miljarder kronor — vid oktober månads utgång var siffran 46 miljarder. Därutöver har vi givetvis en handfull stora enskilda förmögenhetsägare, men de är ganska få. I moderata samlingspartiet tillskyndar vi inte på något sätt de stora kapitalkoncentrationerna. Jag är angelägen att tillfoga att vi inte gör det vare sig när det gäller de enskilda eller de statliga. Vi vill i stället ha ett så spritt ägande som möjligt. Vi innefattar detta i begreppet ”ägardemokrati” som vi försökt utforma under en lång följd av år och som just nu ingår som en viktig del i vårt programarbete. Vi vill alltså att de vanliga inkomsttagarna skall ha möjlighet att skapa sig ekonomisk trygghet under valfrihet. Den möjligheten har man inte i dag. Regeringens näringsoch skattepolitik — ja, dess ekonomiska politik över huvud taget — sätter käppar i hjulen för de människor som har sådana ambitioner; och det har de allra flesta.

AP-fonden spelar här en avgörande roll. Det kan vi inte komma ifrån. Vi har hävdat och hävdar fortfarande att det måste te sig meningsfullt för småspararen, dvs. den enskilde inkomsttagaren, att spara. Det har vi sagt under en följd av år och vi är fortfarande inne på den linjen, inte minst i den brydsamma tid som vi nu upplever. Spararen måste regelbundet ha inkomsthöjningar, som efter skatt ger en rimlig behållning. Reallöneutvecklingen måste vara påtagligt och entydigt positiv. Vidare måste han stimuleras att spara, eftersom sparande innebär en förhållandevis större uppoffring för dem som inte har så väldigt hög inkomst. Det är, fru talman, mot denna bakgrund man måste se moderata samlingspartiets motion nr 431 till årets riksdag om decentraliserat ägande. Där framhåller vi bl.a. hur väsentligt det är att de i olika företag anställda stimuleras att så att säga köpa in sig i sina företag, även om det sker med rätt små satsningar i sänder. Vi har som ett exempel på sådan stimulans tagit upp en förslagsskiss om obligationer som delägarbevis, vilka efter en tid — förslagsvis fyra, fem år — kan omvandlas till aktier. En motsvarande avbetalningstid förutsätts i förslaget liksom avdragsrätt för räntor i samband med avbetalningarna, förutsatt att skattepliktig förmögenhet inte föreligger i det enskilda fallet. Det är ett exempel och det finns åtskilliga andra som kan passa i denna bild. Herr Möller har helt nyss varit inne på liknande tankegångar. Det ligger helt i linje med detta att företagen måste ha möjligheter att spara och se om sin ekonomi. Jag vill då framhålla — jag måste göra det — den oroväckande försämringen av företagens soliditet, särskilt de mindre och medelstora företagens, samt att antalet konkurser och företagsnedläggelser nu har slagit rekord. Med tanke på risken att egenföretagaren förlorar inflytandet över sitt företag är det i dag särskilt angeläget att egenföretagarna ges möjligheter till exempelvis skattefri avsättning till självfinansieringsfonder. Dessutom anser vi att ytterligare pengar från AP-fonden via kreditinstitut bör slussas över till de mindre och medelstora företagen. Det påverkar på intet sätt pensionärernas förmåner och inverkar inte heller på budgeten. Fru talman! Med stöd av vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 38.

Fru talman! Motionärerna har ju underlättat för mig. Jag skall helt kort redogöra för utskottets betänkande och förslag, men motionärerna har redogjort för sina synpunkter och har motiverat sina motioner och sin reservation. Med anledning av både herr Möllers och herr Hovhammars resonemang vill jag dock, innan jag redogör för utskottets ställning, erinra om orsaken till att ni över huvud taget har möjlighet att här diskutera om maktkoncentration. I början av 1960-talet föreslog ett antal motionärer en utredning av maktkoncentrationen inom det privata näringslivet. Då fanns ingen privat maktkoncentration, sades det; det fanns ingenting att utreda. Jag vill särskilt erinra herr Möller i Göteborg och de folkpartistiska motionärerna om detta, eftersom också de var kompakta motståndare till en utredning om de här sakerna och ansåg att någon sådan inte behövdes. Nu skall vi väl inte tala om den snö som föll i fjol — detta hände för ungefär tio år sedan — men jag kan inte underlåta att erinra om detta i samband med att herr Möller citerade vad statsminister Palme svarat om förmögenhetsfördelningen och en nedplöjning av kapital i företagen. Man bör inte tala så mycket från borgerligt håll om det intresse som tidigare har funnits där för en fördelning och nedplöjning i företag. Det som vi behandlar i detta utskottsbetänkande är — det är banalt att säga detta — en gammal bekant. Ärendet har tidigare behandlats 1968, 1969 och 1970. I sedvanlig ordning har det självfallet skickats ut på remiss, och de stora organisationerna på arbetsmarknaden har yttrat sig och avstyrkt med den gamla vanliga motiveringen, att det här vill arbetsmarknadsparterna — SAF, TCO, SACO och LO =— helt sköta om själva. Det är bara litet nytt som har tillkommit som jag tycker är så viktigt att jag vill nämna det. Jag vill citera vad SAF har sagt i sitt remissvar och få det med i riksdagsprotokollet, eftersom det faktiskt tillför diskussionen någonting nytt. SAF skriver nämligen: ”I anslutning härtill meddelas att i det långsiktsavtal som 1969 träffades mellan SAF samt Svenska industritjänstemannaförbundet , Sveriges arbetsledareförbund och Sveriges civilingenjörsförbund finns en överenskommelse om fördelning av företagens förädlingsvärde mellan de anställda och kapitalägarna. Grundtanken i motionärernas förslag kan därmed sägas vara realiserad på makroplanet. En utbyggnad av dessa tankegångar på företagsplanet bör enligt SAF:s uppfattning i sin helhet avgöras av arbetsmarknadens parter.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

Fru talman! Det var väl litet långsökt att tala om saker som tilldragit sig tio år tillbaka i tiden och om dem använda uttrycket ”den snö som föll i fjol”. Det jag citerade av Palme var däremot ett uttalande i år och ett uttalande just i fjol. Dessa uttalanden är helt aktuella. Man bör inte vara så övertygad om att remissinstanserna har en negativ inställning. TCO är ju i sak mycket intresserad och säger: ”De av motionärerna framförda synpunkterna och önskemålen är enligt TCO:s uppfattning ingalunda ointressanta utan de bör penetreras ingående. Vissa av dessa frågor har också i den allmänna debatten i dag fått förnyad aktualitet — — —.” Det är ändå i sak ett kraftigt uttalande. Sedan erkänner jag att LO och SAF inte är intresserade, men liksom vi märkt att LO tänkt om beträffande representation för de anställda i företags styrelser — man var förut emot men accepterar nu försöksverksamhet — tror jag att utvecklingen själv inom några år pressar fram förändrade tankesätt. Här får man också säga att statsmakterna har ett intresse av att på ett övergripande sätt ta sig an problemen. Om man i vissa företag har ett system med andelar för de anställda i ett långsiktigt företagssparande, skapas därmed en form av obalans i näringslivet gentemot de övriga företagen. Eftersom företagssparandet skall vara långsiktigt, finns det också skatteproblem som man måste tänka på. Sparandet kan vara långsiktigt på fem år eller som i det västtyska exemplet sex år eller någon annan tidsperiod. Men när de anställda inte omedelbart får lyfta sin andel av delägarsparandet i sitt företag, måste man från statens sida se över skatteproblemen och därför behövs en utredning. Så vill jag också varmt understryka de svårigheter, som överlag föreligger för de mindre och medelstora företagen och i fråga om vilka vi haft så många motioner från folkpartihåll — inte minst har Sven G. Andersson i Örebro ofta talat för dem här i kammaren. Just nu är det särskilt svårt för dessa företag, men de problem vi i dag diskuterar är mera långsiktiga.

Fru talman! Som en av motionärerna bakom motion 1075 vill jag ta några minuter av kammarens tid i anspråk. Vi poängterar i motionen nödvändigheten av att de anställda skall få vidgat inflytande i företagen genom löntagarrepresentation i bolagsstyrelserna, genom löntagarrevisorer, självstyrande grupper m.m. För en mera djupgående demokratisering av näringslivet måste det på längre sikt bli nödvändigt att också låta de anställda bli direkt delaktiga i den årliga kapitaltillväxten inom företagen. Det är alltså två saker man talar om. Det ena gäller de anställdas medinflytande och medbestämmande som kan ordnas på det sätt som de stora arbetstagarorganisationerna och folkpartiet är överens om, nämligen genom representation i styrelser och på alla övriga nivåer. Det andra är det rättvisekrav motionärerna här kommer med, nämligen att de anställda skall få sin del av kapitaltillväxten lika väl som kapitalägarna skall få sin andel. TCO är positiv i sitt remissyttrande och säger att det självfallet i hög grad är en facklig angelägenhet på längre sikt att arbetsoch kapitalinsatserna får rättvis ersättning för sina bidrag i produktionsprocessen. TCO säger sig ha för avsikt att framdeles ägna dessa frågor ökad uppmärksamhet. Det har glatt motionärerna att den avstyrkande utskottsmajoriteten ställer sig mycket positiv till ett par saker i motionen. Utskottet noterar med gillande de kritiska synpunkter på maktkoncentrationen inom näringslivet som framförs i motionen 1075. När nu utskottets majoritet är så positiv och i betänkandet poängterar problemets existens, hade man kunnat hysa den lilla förhoppningen att den också skulle vara med på kravet om en utredning kring ett problem som den uppenbarligen anser finns. Personligen tycker jag nog att TCO är optimistisk när man tror att det skall vara möjligt att genom vanliga arbetsmarknadsförhandlingar kunna uppnå målet. Förändringar i aktiebolagslagen torde vara nödvändiga för full effekt. Jag tror för min del liksom herr Möller i Göteborg att kravet att de anställda skall ha rätt till andel i företagens långsiktiga kapitaltillväxt är en stor fråga framöver, och jag vågar sia att LO säkerligen kommer att tänka om på denna punkt.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

Fru talman! Om bankerna får som de vill så går vi med raska steg in i något som populärt kan kallas för ”det kontantlösa samhället”. I stället för sedlar, checker och postgiro är det meningen att medborgarna skall utrustas med ett identitetskort och ett konto i ett datamaskinminne. Och med hjälp av mängder av dataterminaler, sammanknutna i ett jättelikt datakommunikationsnät skulle sedan i princip samtliga penningtransaktioner som den enskilde medborgaren gör kunna registreras. Det kommer alltså i framtiden inte längre att bli fråga om något oansvarigt smusslande med omärkta sedlar. Allt enligt bankernas planer. Allt som allt innebär förverkligandet av detta s.k. SIBOL-projekt införande av ett informationsoch databankssystem som får det mesta som planeras inom den offentliga sektorn att framstå som småsaker. I motion 1090 har vi också påpekat att SIBOL-projektet innebär uppbyggandet av ett integrerat datasystem av hittills oanade dimensioner. Det är ett system som i sin väldiga omfattning är svårt att överblicka och där man kan anta att möjligheterna till missbruk av information inte alltid kommer att vara så lätta att täppa till. Man kan därför fråga sig hur den enskildes personliga integritet skall kunna skyddas i ett datasystem som innebär en sådan väldig koncentration av ekonomiska och andra uppgifter om enskilda och företag. Det finns vidare anledning påpeka att betalningssystemet hittills har betraktats som en central samhällelig angelägenhet. Det är motionärernas bestämda uppfattning att om vi skall övergå till ett elektroniskt betalningssystem i vårt land, då är det samhället som skall sköta det hela och inte bankerna. På så sätt får man också de bästa garantierna för att den enskildes integritet inte kommer att trampas på tårna av olika bankmässiga och kommersiella intressen. Nu säger näringsutskottet i sitt betänkande att finansministern nyligen har tillsatt en utredning avseende samordning och kontroll av databanker m.m., och att motionärernas önskemål därmed i allt väsentligt är tillgodosedda. Jag har läst igenom databanksutredningens direktiv, men jag måste säga att direktiven är ganska svårtolkade på den här punkten. Avsnittet där SIBOL-projektet speciellt nämns kommer i den beskrivande delen. På de sidor där utredningens arbetsuppgifter skisseras talar man i mera allmänna ordalag. En viss oklarhet råder alltså. Utskottets skrivning måste därför innebära att man fått uppgift om att databanksutredningen också kommer att ta upp SIBOL-projektet. Av det skälet har jag inget annat yrkande än utskottets. Men det skulle vara bra om näringsutskottets talesman här kunde bekräfta att databanksutredningens arbetsuppgifter också inkluderar en utredning av bankernas planer på införande av ett elektroniskt betalningssystem i vårt land.

Fru talman! Herr Petterssons motion rör en utomordentligt viktig fråga, och utskottet har behandlat den med stor omsorg. På herr Petterssons fråga vill jag svara, att utskottet har fått besked om att vad här berörts skall ingå i den utredning, som utskottet åberopar. Dessutom har utskottet vissa andra, personliga garantier. I utredningen ingår herr Haglund som är ledamot av utskottet och i sig utgör en garant för att dessa frågor kommer upp. Utskottet finner sig också ha en viss borgen för att allting blir beaktat genom herr motionären och hans ställning inom departementet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är med en viss tvekan jag begär ordet för att kommentera näringsutskottets betänkande nr 40. Jag är tveksam därför att det strider mot gällande praxis här i riksdagen att tala för en avstyrkt motion när det inte är fogad någon reservation vid utskottets betänkande. När jag ändå dristar mig att ta till orda är det helt enkelt av den anledningen att jag tillmäter det problem som behandlas i betänkandet sådan vikt, att jag med några ord vill beröra det. Jag vill gärna ha sagt, fru talman, att jag tycker att utskottets skrivning är positiv. Visserligen är motionen inte tillstyrkt, men det förefaller ändock som om myndigheternas uppmärksamhet har skärpts under senare tid just när det gäller att komma åt den grå kreditmarknaden. Vad jag med alldeles särskild tillfredsställelse vill notera är att man på rättslig väg nu i större omfattning än vad man tidigare har gjort söker angripa en låneverksamhet som tar sikte på att utnyttja folks trångmål, oförstånd och lättsinne. I utskottets betänkande noteras att kriminalpolisen i Stockholm anmält ett tjugotal kreditfirmor, och det är något som man har anledning att konstatera med tillfredsställelse. I utskottsbetänkandet tas ett rättsfall upp, vilket kan betecknas som ett prejudikat till ledning för den fortsatta rättstillämpningen i vad gäller ocker vid försträckning. Även om åtgärder från myndigheterna har satts in i större utsträckning än vad som tidigare skett, är det enligt min mening inte tillräckligt för att komma åt den grå kreditmarknaden. Jag vill konstatera att polisen har fått mindre arbete med utredningar angående checkbedrägerier och därmed har större personella resurser att sätta in på att spåra upp ockerverksamhet. Detta är i och för sig mycket bra. De hårda kreditrestriktioner som bankerna och kreditinrättningarna tvingats att tillämpa under de senaste åren ser också ut att lätta, vilket innebär att det i fortsättningen kanske inte blir så svårt att låna pengar i banker och kreditinrättningar, och därmed kommer ockrarna helt naturligt att få en sämre lånemarknad. Många lånebehövande, som tidigare tvingades att gå till ockrarna och låna pengar till skyhöga räntor, behöver nu inte gå dit i och med att vi får lättnader på kreditmarknaden.

Ockermotionen har ju gått som en följetong under de senare årens riksdagar, och jag skall inte besvära kammarens ledamöter med några skildringar av hur ockerhajarna bedriver sin verksamhet. Jag vill hänvisa till de motioner som jag har väckt under de tidigare åren av min riksdagsperiod och endast påpeka att i ockrarnas spår följer i många fall stora tragedier. Jag är medveten om att det, som utskottet framhåller, är svårt att få ett verkligt grepp om den grå kreditmarknadens omfattning. Det är säkerligen många som ägnar sig åt dylik mer eller mindre skum verksamhet. Jag önskar, fru talman, att vi kunde komma så långt i vårt land att vi ställer dem som bedriver utlåningsverksamhet under kontroll från samhällets sida. Jag tänker då på den rent yrkesmässiga utlåningen. Skillnaden mellan privat utlåning och yrkesmässig utlåning skulle i så fall vara den att när en person annonserar i pressen om att han är villig att låna ut pengar, så skall den verksamheten betecknas som yrkesmässig. För att bedriva sådan utlåningsverksamhet skulle krävas tillstånd av myndigheterna. Vederbörande långivare skulle inte ha rätt att i tidningsannonser meddela att han är villig att låna ut pengar med mindre än att tillstånd till dylik utlåning finnes. Jag tror att man medelst en effektiv kontroll av den yrkesmässiga utlåningen och en skärpning av straffbestämmelserna för ocker skulle verksamt bidra till en sanering av den grå kreditmarknaden. Utskottet har liksom rikspolisstyrelsen en annan uppfattning, som går ut på att det endast skulle medföra ett administrativt krångel för myndigheterna och de lojala långivarna, om man införde ett system med tillståndstvång, kontroll och uppgiftsskyldighet.

Att inte all yrkesmässig utlåning blir föremål för kontroll från myndigheternas sida anser jag vara en brist i vår lagstiftning, en brist som jag hoppas rättas till i en inte alltför avlägsen framtid. Fru talman! Jag vill till sist framhålla att jag trots vad jag här anfört är nöjd med den positiva skrivningen och vill liksom utskottet slå fast att samhället måste vidta åtgärder för att komma åt den ockerbetonade utlåningsverksamheten. Att sedan denna verksamhet är svår att komma åt får inte utgöra ett hinder för att söka göra en verklig insats i syfte att komma till rätta med den osunda företeelse som ockerverksamheten utgör.

Fru talman! Låt mig endast helt kort säga att vi från utskottets sida i långa stycken kan instämma i den motivering som motionären har för sin motion. Att ocker är en avskyvärd verksamhet och att det ofta följer tragedier i spåren är vi också helt på det klara med. Yttrandena i ärendet och inte minst rapporter från polisen visar dock att detta mindre är en fråga om för låga straffsatser. Den verksamhet som polisen satt i gång visar att det går att komma åt ockrarna mycket effektivt med de lagar vi har, i den mån polisen har resurser att disponera för ändamålet. Ironiskt nog är det minskningen av checkbedrägerierna som gett polisen möjlighet att nu ta ett krafttag. När det gäller frågan om att ge tillstånd till utlåning tror jag att de samvetslösa människor som sysslar med detta nog skulle finna vägar att klara sin verksamhet utan tillstånd. Annonseringen i tidningarna är inte obekant för utskottet. Flera av de fall som omnämnts här gäller just personer som under de senaste månaderna annonserat i tidningspressen att de lånar ut pengar, i många fall till räntor som rör sig om flera tusen procent. I princip är utskottet ense med motionären. Vi tror däremot inte att samhället skulle vara omedvetet om förhållandena. Det är bara så svårt att komma åt denna mycket snuskiga brottslighet. Brottslingarna har en stor förmåga att hitta kryphål, inte minst beroende på att kunderna är intresserade av att skydda dem som de utnyttjas av. De som lånar står inte till förfogande när polisen försöker gripa in, och därför är det svårt att kunna göra någonting. Vi anser att åtgärder är på väg och att riksdagen inte har anledning att just nu göra något särskilt uttalande. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är en stor skillnad mellan de önskemål om samarbete med EEC som regeringen framställt och det samarbete som man i verkligheten tycks komma att uppnå. Detta innebär, att man har anledning att oroa sig för sysselsättningsoch utvecklingsmöjligheterna i svensk ekonomi. De utredningar som man gjort för att belysa verkningarna för Sverige av ett samgående med EEC har tagit fasta på andra och mera långtgående alternativ än det som nu öppnar sig. Avser regeringen att verkställa och offentligen redovisa någon utredning av konsekvenserna för svensk ekonomi av det begränsade samarbetsavtal som tycks bli resultatet av våra EEC-förhandlingar? Vilka ändringar i den ekonomiska politiken avser regeringen att göra för att ge svensk ekonomi tillräcklig konkurrenskraft trots de begränsningar och den osäkerhet som vidlåder vårt troliga samarbete med EEC?
Fru talman! Förrättningar enligt 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad m.m. är enligt sakens natur av osedvanligt ömtålig natur. Detta är i särskilt hög grad förhållandet i det inte obetydliga antal fall där barnet motsätter sig den anbefallda förflyttningen. Vissa sådana förrättningar har tilldragit sig ett landsomfattande intresse, och stark kritik mot tillämpad praxis har därvid kommit till kraftigt uttryck. Mot bakgrunden av det nu anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till chefen för justitiedepartementet få ställa följande frågor: 1. Bör inte större hänsyn tas till barnets egen vilja? 2. Får det mått av våld som kan komma till användning i dessa fall överstiga gränsen för vad som allmänt sett markerar skillnaden mellan tillåtna och straffbelagda metoder vid barnuppfostran?

Herr talman! Herr Brundin har frågat statsministern om han avser att skyndsamt informera riksdagen om läget i Sveriges förhandlingar med EEC och därigenom bereda riksdagen möjlighet till debatt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Svaret är ja.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat vad den svenska regeringens uppfattning är om den judiska minoritetens behandling i Syrien och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att påtala diskrimineringen. Regeringen följer utvecklingen med uppmärksamhet. Den är medveten om svårigheten i de syriska judarnas situation och hyser medkänsla med personer och grupper som drabbas av diskriminering och rättsövergrepp. Möjligheterna för regeringen att vidta åtgärder för att förbättra den berörda folkgruppens situation är starkt begränsade. Vi prövar emellertid de möjligheter som kan finnas i detta sammanhang.

Herr talman! Ett viktigt inslag i antisemitismens historia har varit att angripa judar eller diskriminera judar för att på det viset vända intresset bort från andra frågor. Judarna har i århundraden varit syndabockar för totalitära partiers missnöje och för totalitära regimers misslyckanden. Därför är det i och för sig inte förbluffande att judarna i arabländerna lever i ständig skräck och under systematiskt förtryck. De regeringar i arabvärlden som proklamerar krig mot Israel men sedan förlorar kriget när det bryter ut behöver några att skylla på och hämnas på. Och så skärper de propagandan och terrorn mot de små, kvarvarande judiska minoriteterna. Det är vad som just nu händer i Syrien. Drygt 4 000 judar tvingas leva kvar där i några städer, främst i Damaskus. De är förbjudna att lämna landet. De får inte gå mer än tre kilometer från sin bostad. De anställs inte i statlig tjänst och avskedas också på andra områden. De har inte längre rätt till telefon. De kan inte få körkort. I staden Aleppo lär de nu lida under ett utegångsförbud som sätter in klockan 10 på kvällen. Ofta har de inte rätt att sälja sin egendom — ofta blir den i stället konfiskerad och ges till palestinska gerillamän. På massor av sätt blir de trakasserade och lever i känslan av en ständig rättslöshet. De som bryter mot dessa regler, eller har släktingar som gör det, kan när som helst fängslas och torteras. Regeringarna i Syrien har kommit och gått. Där byter man styresmän med våld och kupp. Det gäller att vinna Baath-partiet och militärerna och sedan sitta något år eller ett par i regeringsbyggnaderna — innan nästa grupp av makthavare tvingar sig in. Men oavsett vem som varit president i Syrien har krigspolitiken varit den dominerande. Fred, förhandlingar och erkännande av Israel är otänkbara — det vore svek och svaghet, säger man. Och Syrien vägrar ju t.o.m. att ta emot FN-medlaren Gunnar Jarring. Krig mot Israel är alltså den målsättning som Syrien ständigt slagit fast som sin politik utåt. Inåt skärper de nu diskrimineringen av sin judiska minoritet. Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det är utmärkt att han slår fast vårt medlidande med de syriska judarna. Visst kan det vara svårt att påverka Syrien. Men vi kan göra något med klara uttalanden, framställningar i Damaskus och inlägg t.ex. nu i höst i tredje kommittén i Förenta nationerna. Här vore jag tacksam för en komplettering av svaret. Vilka åtgärder, herr Wickman, genom diplomatiska kanaler och genom inlägg i FN, tänker den svenska regeringen vidta för att uttrycka sin protest mot antisemitismen i Syrien och sitt stöd för judarna där?

Herr talman! Herr Ahlmarks fråga gäller den judiska minoritetens ställning i Syrien, men huvuddelen av herr Ahlmarks inlägg handlade i grunden om konflikten i Mellersta Östern. Detta belyser rätt väl det förhållandet att diskussionen av dessa frågor mycket lätt övergår till att gälla den politiska situationen och krisen i Mellersta Östern. Jag tänker inte gå in på det spörsmålet, och jag har ett alldeles särskilt skäl för att inte ta upp denna del av herr Ahlmarks inlägg. Den fråga som det konkret gäller är 4 000 människors öde i Syrien, och herr Ahlmark frågar vad regeringen kan göra för dessa. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i denna fråga, liksom i andra liknande frågor, gör klart för oss att vi om vi är intresserade av att nå resultat — och då menar jag resultat som verkligen berör de människor det är fråga om — är tvungna att välja medel, om vilka vi i varje fall kan ha någon förhoppning att de leder till resultat. Ett sätt att gå till väga, som definitivt inte leder till resultat, är att tillgripa en sådan typ av aktioner, som vi vet kommer att stöta på en nationalstats prestige, som uppfattas som en politisk aktion och som kanske inte bara är utan hjälpverkan utan också ytterligare försvårar situationen för de människor det gäller. Om man primärt är intresserad av att nå resultat, är man hänvisad till vad som i andra sammanhang litet föraktfullt kallas för den tysta diplomatin. Om jag får hänvisa till en person, vilkens politiska och moraliska auktoritet jag sätter t.o.m. något högre än herr Ahlmarks, nämligen U Thant, kan det vara av intresse att veta att det är så U Thant har handlat när det gällt att hjälpa judarna i Sovjetunionen. Han har gjort det genom diskreta bilaterala kontakter och har den vägen nått icke obetydliga resultat. Att jag nämner detta kan kanske uppfattas som om den diplomatin inte längre är tyst, men jag gör det därför att U Thant själv har berättat om detta i ett offentligt anförande i New York. Även de egyptiska judarnas problem löstes genom samma typ av intervention, framför allt under ledning av Frankrike men även Sverige medverkade. Det är också det sätt vi kommer att använda när det gäller den judiska minoriteten i Syrien, och vi har redan tagit upp frågan på diplomatisk väg.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att ungefär en tredjedel av mitt inlägg handlade om konflikten mellan Israel och arabstaterna i Mellersta Östern. Det var nödvändigt, eftersom konflikten har ett direkt samband med behandlingen av judarna i Syrien och i andra arabländer. Sambandet är ju t.ex. bevisat av vad som hänt den judiska minoriteten efter sexdagarskriget. Man kan inte blunda för detta samband, och därför tog jag upp det. Det är bra att bedriva en ”tyst diplomati” när den är verkningsfull och jag tycker också att det är bra att man tydligen har gjort en framställning i Damaskus. Det var den preciseringen jag ville få fram, och jag tackar utrikesministern för den. Men den utesluter naturligtvis inte att man också bedriver opinionsbildning. Jag vill hänvisa till tidningen Arbetets ledare den 7 november i år. Där skriver man så här: ”Ett successivt folkmord håller på att äga rum i Syrien. Det har utvecklats i relativ obemärkthet från världsopinionens sida. Det är högt på tiden att denna mobiliserades, så att stopp äntligen sattes för denna terror.” Låt oss då göra, många av oss, som tidningen Arbetet säger: försöka mobilisera opinionen i våra egna länder mot judeförföljelserna i Syrien. Då har naturligtvis regeringen ett stort ansvar att säga ifrån i bestämda ordalag, och det har Krister Wickman delvis gjort här i dag. Det är då också viktigt att beskriva vad som just nu händer judarna i Syrien. De vittnesmål som omvärlden fått under 1971 gör det ju tydligt att arresterade judar i Syrien behandlas med den yttersta brutalitet och att brutaliteten skärps. Det förekommer tortyr av olika slag, utpressning mot släktingar och så nedbrytande metoder att de som fått lämna syriska fängelser ibland aldrig tillfrisknar. I tredje kommittén i Förenta nationerna skall man inom kort diskutera ”mänskliga rättigheter under väpnade konflikter”. Då kommer säkert många frågor upp, och då är det också fullt rimligt att protestera mot det sätt på vilket judiska minoriteter i arabländerna behandlas som ett led i konflikten med Israel. Jag hoppas i så fall att Sverige kommer att ta del i en sådan protest. För vad vi ser i Syrien är ännu ett uttryck för antisemitisk vidskepelse. Att hetsa mot en judisk minoritet för att få befolkningen att glömma regimens misslyckanden är den klassiska tekniken. Den skall vi avslöja, och den skall vi fördöma.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag ställde min fråga till statsministern. Det tyngst vägande skälet för det var att en omprövning av Vindelälvsbeslutet måste betraktas som en förtroendefråga och en fråga om människors tillit till ett regeringsbeslut. Jag tror att regeringen känner till att människorna i Vindelälvsområdet är mycket besvikna, därför att de upplever att givna utfästelser inte infriats. Om man i Vindelälvsområdet därav drar slutsatsen — eller på grund av arbetslösheten i sin förtvivlan hoppas på — att regeringsbeslutet 1970 inte är definitivt, är det förståeligt om en omprövning aktualiseras från Vindelälvsområdet. Det skulle emellertid innebära en ny, kanske långvarig strid med fortsatt handlingsförlamning hos kommuner, företag och enskilda. Området har sargats och plågats av detta ett tiotal år före regeringsbeslutet. En upprepning av den striden och ovissheten gagnar enligt min mening inte denna bygd. Ett klart besked är därför välgörande, i all synnerhet som regeringen, vilket jag förstår av svaret, står fast vid beslutet. Jag har flera gånger tidigare uttryckt situationen så, att Vindelådalen för sin del inte har råd att bevara älven outbyggd, medan svenska folket möjligen kan ha råd med det. Alltså endera utbyggnad — eller kompensation, om älven skall bevaras för hela folkets skull, och det är ju detta man har gjort. Regeringen har enligt min mening minst samma ansvar för ersättningssysselsättning i fallet Vindelälven som i fallet Stekenjokk. I båda fallen gäller det projekterade statliga objekt, som skrinlades genom regeringsbeslut. Jag kan inte finna att regeringen har mindre ansvar för de negativa konsekvenserna av sitt beslut för sysselsättningen i Vindelälvsområdet än i Stekenjokk. Jag hoppas att industriministern delar denna min mening, och det skulle ha varit värdefullt om industriministern i dag kunnat göra ett klart positivt uttalande i det avseendet.
Herr talman! I fråga om sysselsättningsåtgärder har det i särskild ordning ställts interpellationer till inrikesministern. Han har också svarat och redogjort för de lokaliseringspolitiska och andra insatser som gjorts i Vindelälvsdalen.
Herr talman! Jag hade tyvärr inte tillfälle att vara med här i riksdagen förra torsdagen, när den frågan diskuterades.

Herr talman! Fru Marklund har frågat mig hur jag ser på statliga företags aktieinnehav i privata storföretag. Min principiella inställning är att statliga företag skall kunna inneha aktier i privatägda företag, såväl större som mindre, om detta innehav ligger i linje med det statliga företagets normala verksamhet eller i övrigt kan tjäna ett allmänt näringspolitiskt intresse. Ett exempel på ett sådant aktieinnehav är att ASSI äger aktier i Hylte bruks AB.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Den har i hög grad föranletts av uppgifter om att LKAB genom ett dotterbolag, Bergverks AB Freja, köpt upp minst 100 000 aktier i Cementa AB. Jag tyckte frågan var så mycket mer angelägen som LKAB-chefen enligt tidningsuppgift sagt att varken industridepartementet eller Statsföretag AB känt till det här köpet. Jag har självklart reagerat redan mot företeelsen som sådan — i motsats till statsrådet kan jag inte tycka att det är rätt att ett statligt företag genom aktieköp förstärker ett privatkapitalistiskt företag och därigenom går in i ett slags intressegemenskap med ett sådant. Därutöver har jag som norrbottning funnit det stötande med denna omfördelning av kapital från övre Norrland till sydligare delar av landet. Övre Norrland och inte minst malmfälten har ju som statsrådet säkert vet stora problem i industriellt avseende, och jag menar att kapitalet därför behövs där. Det statliga företaget LKAB borde alltså enligt min mening utveckla sin egen produktion, öka insatserna i prospekteringsarbetet och gå in i andra projekt som skulle ge sysselsättning åt fler människor i malmfälten samt därigenom ge orterna där bättre utvecklingsmöjligheter. Det är ju ändå i de regionerna LKAB gör sina vinster. Jag kan inte finna att LKAB:s köp av aktier i detta fall rimmar med vad statsrådet i sitt svar säger bör vara förutsättningen för att statliga företag skall få inköpa aktier i privatägda företag. Detta köp kan inte, anser jag, falla inom ramen för LKAB:s normala verksamhet. Det kan inte heller tjäna ett allmänt näringspolitiskt intresse, i varje fall inte ett norrländskt näringspolitiskt intresse. Eftersom jag vet att herr Häll inom någon tid kommer att få svar på en interpellation som också tar upp den här frågan om ett stort företags ansvar för den ort där man har huvuddelen av sin verksamhet, vill jag för dagen nöja mig med dessa korta kommentarer till statsrådets svar. Det blir säkert tillfälle att utförligare gå in på de här spörsmålen i den väntade interpellationsdebatten. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag skall inte heller ta upp någon längre debatt nu. Vi får kanske tillfälle att återkomma. Men det kan vara så, fru Marklund, att även ett statligt företag har ett tillfälligt likviditetsöverskott som det önskar placera kortsiktigt, och jag skulle tro att detta varit avgörande i detta fall.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig om jag har för avsikt att vidtaga några åtgärder som kan trygga fortsatt utskeppning i Karlsborg i nuvarande omfattning. Herr Öhvall har frågat chefen för kommunikationsdepartementet om han är beredd undersöka möjligheterna att restaurera hamnen i Karlsborg, Kalix, i syfte att därigenom trygga utveckling och sysselsättning i nordöstra Norrbotten. Denna fråga har överlämnats till mig för besvarande. Jag utgår ifrån att herrar Stridsman och Öhvall med sina frågor avser ASSI:s nyligen fattade beslut att under vissa förutsättningar använda Piteås uthamn, Haraholmen, som centralhamn för utskeppning av gods från Lövholmen och av gods från Karlsborg under vinterstängningen. Denna åtgärd, som av ASSI anses såväl ekonomiskt som distributionstekniskt nödvändig, innebär alltså inte att all skeppning från Karlsborg upphör. ASSI överväger att inom ramen för sitt transportsystem fortsätta skeppningarna från Karlsborg under den tid då hamnen är öppen. Detta förutsätter dock att vissa arbeten utförs i hamnen och i infartsleden utan kostnad för ASSI, då detta främst har ansetts vara en kommunal uppgift. Eftersom omfattningen av dessa arbeten ännu inte är känd och eftersom det inte heller är känt i vilken mån den beslutade åtgärden kommer att påverka den hittillsvarande utskeppningen från Karlsborg kan jag för dagen inte säga om det kommer att behövas åtgärder från det allmännas sida. Självfallet är jag beredd att medverka till att försöka lösa eventuellt uppkommande sysselsättningsproblem i Karlsborg.

Herr talman! Jag ber först att få tacka industriministern för svaret på min enkla fråga. För undvikande av eventuella missförstånd i denna fråga vill jag ha sagt att det var ett för länets vidkommande bra och glädjande beslut som ASSI:s styrelse tog när man gick in för att Piteås uthamn, Haraholmen, skulle bli centralhamn för ASSI:s utskeppning. Vi har varit rädda för att utskeppningen i framtiden skulle ske från hamnar utanför länet. I centralhamnsfrågan har sålunda positiva besked lämnats. Däremot har oklarhet rått om hur det blir med den fortsatta utskeppningen i Karlsborg. Ovissheten har skapat en förklarlig oro i hela östra Norrbotten. Till viss del skingrades ovissheten genom att ASSI:s styrelse lovade att under vissa förutsättningar fortsätta utskeppningen från Karlsborg — jag tänker då på kravet att farleden måste fördjupas och kajen förbättras. I det sammanhanget har givetvis kostnadsaspekten kommit in. ASSI:s styrelse har sagt ifrån att företaget inte får belastas med extra kostnader; någon annan måste i så fall ta på sig den delen. Nu säger industriministern i svaret att det kan bli kommunens uppgift att svara för den kostnaden — jag fattar svaret på det sättet. Samtidigt lovar statsrådet att pröva den här frågan, om ytterligare åtgärder behövs från det allmännas sida. Jag tolkar det så att utskeppningen kommer att IE Men jag vill ta in en annan aspekt i detta sammanhang.

Jag ser detta med utskeppningen från Karlsborg som en typisk lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitisk fråga, och jag vill ställa följdfrågan till industriministern: Har industriministern över huvud taget övervägt detta med offertsystemet som slogs fast i riksdagsbeslutet 1969?

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret på min fråga. Det förhållandet att jag ställde frågan till kommunikationsministern men har fått svaret av industriministern tycker jag åskådliggör något av den problematik som frågan handlar om. En försämring av kommunikationerna i en bygd som kämpar med stora sysselsättningsproblem får en förödande effekt. I Kalix är det ett statligt företag som drar sig helt tillbaka från skeppningen därest inte stat och kommun går in och restaurerar hamnanläggningen. ASSI hävdar de egna företagsekonomiska intressena och bedömningarna. Man kan i och för sig inte anklaga bolaget för rationaliseringsåtgärder, men staten har här ett ägaransvar som bör komma till klart uttryck i beslutsamt handlande. Staten bör ta på sig kostnaderna för upprustning av hamnen. Kostnaderna kommer i annat fall att drabba kommunens befolkning. Hamnen har stor betydelse för näringslivets utveckling i hela östra Norrbotten och kan inte läggas ned utan att man skadar redan uppnådda positiva regionalpolitiska resultat. Kalixbygden, som närmst berörs av den här frågan, har gång på gång under de senaste årtiondena hållits på halster. En ständigt återkommande ovisshet om statens avsikter i sina företag — statens företag är helt dominerande i bygden — har skapat en otrygg tillvaro även för de människor som varit lyckliga nog att ha ett jobb. Det brådskar med lugnande besked från statens sida, ett positivt besked om restaurering av hamnen i Karlsborg, så att den kan användas i den omfattning som man nu avser.
Herr talman! Jag kan inte se något samband mellan den här frågan och det uttalande som gjordes 1969 om ett offertsystem. Offertsystemet innefattar ju i första hand nylokalisering av företag eller möjligtvis expansion i ett befintligt företag av den typ som nu är aktuell i Vilhelmina och i Nykroppa. Här är det en helt annan problematik. ASSI har sagt att man överväger att inom ramen för sitt transportsystem fortsätta skeppningarna från Karlsborg under den tid då hamnen är öppen, men under vissa förutsättningar — kanske vissa arbeten i hamnen, vilkas kostnadsmässiga omfattning ingen i dag känner. Jag säger att vi för dagen inte kan uttala oss i frågan om det behövs åtgärder från det allmännas sida. Låt oss avvakta vad som från kommunalt håll kommer att göras!
Herr talman! Vad jag är rädd för är att Kalixbygdens människor råkar in i en situation som de har upplevt så många gånger tidigare. Jag behöver bara nämna sådana namn som Törefors och Båtskärsnäs. Det är en överflödsgärning att nu gå närmare in på de turer som har förekommit i omställningssammanhangen, men ett lugnande besked från industriministern skulle säkerligen ha en mycket god verkan i Kalixbygden.
Herr talman! Att jag ville åberopa beslutet 1969 i riksdagen i samband med att vi bildade förvaltningsbolaget berodde just på att man där har tagit fasta på offertsystemet. Även om det inte nu är fråga om en nylokalisering rör det sig i alla fall om en expansion. Vi vet ju att man på ASSI:s anläggning i Karlsborg har satsat 40—50 miljoner, och även om det inte blir flera anställda utan tvärtom kanske något färre säkrar man sysselsättningen för dem som finns där. I det här fallet blir det givetvis en avvägning. Är det kommunen som skall stå för merkostnaden eller skall Statsföretag åberopa offertsystemet av lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitiska hänsyn? Jag förstår att ASSI ur företagsekonomisk synpunkt vill slippa den här merkostnaden.

Herr talman! Herr Hagberg har frågat finansministern hur han bedömer det förhållandet att storföretag, samtidigt som de inför anställningsoch investeringsstopp i Sverige, gör stora investeringar i produktion i andra länder. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om svenska direktinvesteringar i utlandet, liksom för övrigt utländska investeringar i Sverige, är föremål för kontinuerlig uppmärksamhet i berörda departement. En bedömning av investeringarnas effekter på olika samhällsintressen kan inte ske utan att hänsyn tas till det svenska näringslivets traditionellt omfattande internationella engagemang. I en ekonomi så starkt beroende av utrikeshandel som den svenska är exportindustrins investeringar på sina viktigaste marknader ofta nödvändiga för att säkra avsättningen och trygga full sysselsättning i Sverige. Gjorda undersökningar visar att motiven för svenska investeringar utomlands huvudsakligen varit att reducera den negativa effekten av tullar och andra hinder för tillträde till exportmarknaderna. Emellertid har under senare tid också andra motiv, såsom det jämförelsevis höga kostnadsläget i Sverige, framhållits som bidragande orsak till vissa utlandsinvesteringar. I den mån sådana investeringar sker på bekostnad av produktion och sysselsättning i Sverige ger detta självfallet anledning till oro. Man måste emellertid beakta att alternativet till utlandsetablering inte alltid är investering i Sverige utan i stället kan vara omfattande driftsinskränkningar med åtföljande friställning av arbetskraft som följd. Man måste också komma ihåg att utlandsinvesteringarna går i båda riktningarna och att utländska företags investeringar i Sverige kan skapa sysselsättning i vårt land. Givetvis varken kan eller vill vi ensidigt avskärma oss från denna viktiga del av det internationella ekonomiska utbytet.

Herr talman! De anställda inom företag som får uppleva både anställningsstopp och investeringsstopp känner detta som mycket obehagligt. Ännu värre är det om företaget är dominerande på en ort, likaså om investeringsplaner finns och stoppas. Stora Kopparberg är ju ett bolag som bedriver den här politiken för närvarande i sina företag. Personalen skall på stålsektorn minskas med 500 man, och angelägna investeringar skjuts på framtiden. Kvarnsvedens pappersbruk planerar en pappersmaskin, men nu kanske det inte blir någon, och de anställda frågar sig hur det skall gå. Stora Kopparberg har på sistone bekantgjort att man stramar åt verksamheten över huvud taget. Samtidigt får man läsa i pressen att bolaget har planer på att utvidga sitt engagemang i Canada. Planerna sägs gälla att satsa en kvarts miljard på en ny papperslinje i Canada inom de närmaste åren. De anställda inom Stora Kopparberg har i tidningarna fått redovisat att bolagsledningens hittillsvarande engagemang i Canada har kostat mycket pengar. Man är ändå beredd att satsa på nytt, och kanske är det då Kvarnsvedens pappersbruks pappermaskin som skall byggas i Canada. Detta har skapat stor oro, och frågan ställs: Kommer Stora Kopparberg mer och mer att förlägga sin tillverkning i utlandet och lämna Sverige åt sitt öde? Svaret som industriministern har givit mig, och som jag nu tackar för, är allmänt hållet och ger inget klart besked om hur man skall se på frågan. Vad de anställda inom Stora Kopparberg är angelägna att få reda på är: Kommer den politik som förs här i landet att fortsätta som tidigare — en politik som gör det möjligt för bolag att investera i andra länder med risk för att produktionen i Sverige minskar? Eller kommer regeringen att omvärdera sin politik så att man kan få en styrning av det privata näringslivets investeringar i samhällets och lönarbetarnas intresse? Arbetarna betraktar ju bolagsledningens planer som ett svek och anser att regeringen görs medskyldig om den utveckling som nu pågår får fortsätta.

Herr talman! Herr Bergqvist har frågat mig när regeringen räknar med att kunna tillsätta den av riksdagen begärda utredningen om beskattningen av pensionsoch kapitalförsäkringar. Jag räknar med att utredningen skall bli tillsatt omkring årsskiftet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är två saker som gör att jag tycker det är önskvärt att finansministern offentligt redovisar vad som händer på det här området. För det första har det gått ett drygt år sedan riksdagen uttalade sig för en utredning. För det andra har det på senare tid i pressen cirkulerat uppgifter om att det inte alls finns några planer på att göra en förändring av försäkringsbeskattningen. Förra veckan hade en kvällstidning en stort upplagd artikel om pensionsförsäkringar som avslutades på följande sätt: ”På riksskatteverket erkänner man att lagstiftningen på det här området är ”ovanligt generös”. Några funderingar på att ändra den finns dock för närvarande inte.” Jag tycker därför det är bra att finansministern nu har bekräftat att den här utredningen kommer att tillsättas inom kort, och jag vill bara uttrycka en förhoppning om att den skall kunna arbeta snabbt och att det inte skall dröja länge innan vi har ett förslag till förbättrad beskattning av kapitaloch pensionsförsäkringar.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat om jag vill medverka till att deklarationsblanketter finns tillgängliga i god tid så att någon fördröjning av den anledningen ej uppkommer i vad det gäller nästa års deklarationer. Blanketten för den allmänna självdeklarationen finns redan nu tillgänglig på länsstyrelserna. Den kommer dessutom att i god tid sändas ut i två exemplar till alla fysiska personer som kan antas vara deklarationsskyldiga vid 1972 års taxering. Övriga blanketter kommer att finnas på länsstyrelserna inom någon vecka. Någon fördröjning av 1972 års deklarationsblanketter torde således inte uppkomma.

Herr talman! Herr Ernulf har frågat mig om jag anser att kreditmöjligheterna vid de oprioriterade småhusbyggen, som regeringen frisläppte i oktober, bör förbättras. Enligt min bedömning är några särskilda åtgärder beträffande kreditgivningen till privatfinansierade småhus inte erforderliga.
Herr talman! Jag får tacka finansministern för svaret, även om jag väl inte kan beteckna det som särskilt positivt. När regeringen i år som en konjunkturstimulerande åtgärd frisläppte småhusbyggen under 200 000 kronor som kostnadsram, så var det många som hoppades att man äntligen skulle kunna bygga det efterlängtade egnahemmet. Det var inte fråga om några lyxbyggen, utan de som jag känner till låg i prisklassen 100 000-125 000 kronor, men jag har fått reda på en rad fall där man kom till banken för att få låna pengar till ett sådant här bygge och fick nej. Det var i första hand byggnadskreditiv det gällde. I något fall motiverade banken uttryckligen sitt nej med att den kvot för bostadskrediter som man ansåg sig ha var fylld för året — det gällde naturligtvis de statsbelånade fastigheterna. Jag har från riksdagens upplysningstjänst fått besked om att varken regeringen eller riksbanken har givit några anvisningar eller riktlinjer till bankerna, att man även för dessa byggen som nu frisläppts skall lämna krediter för att möjliggöra byggena. Först och främst är det naturligtvis mycket tråkigt för dem som har hoppats på att på detta sätt äntligen få bygga egnahem. Men dessutom vill jag säga, att om regeringen vidtar en sådan här åtgärd för att stimulera sysselsättningen, så stannar den alltså i viss mån på papperet och får inte helt och hållet den effekt som man ändå hade tänkt sig att regeringen avsett.
Herr talman! Jag är något överraskad över interpellantens inlägg, eftersom jag tror att det bara är i undantagsfall som småhusbyggare blivit förvägrade krediter. Bankernas likviditet har nämligen under hösten varit sådan — och är alltjämt sådan — att de rimligtvis bör ha haft och har möjligheter att lämna krediter, om vederbörande kreditmottagare bedöms så pass förtroendeingivande att banken efter sin reguljära Nr 129 KTEMLUDIÖVHInR anser sig kunna våga låna ut pengar till honom. Å Kn Torsdagen den När det gäller bostadsbyggandet har staten endast tagit på sig 18 november 1971 förpliktelsen att garantera finansieringen för de statsbelånade bostäderna, oavsett om det är fråga om hyreshus eller egnahem. Men eftersom vi var — Ang. semesterer medvetna om att det också fanns en hel del människor som ansåg sig Sättningen vid byte kunna finansiera sina byggen på egen hand, och när den allmänna 4 arbetsgivare sysselsättningssituationen var sådan att vi inte ansåg det vara erforderligt att förvägra dem att bygga sitt hus, så tillkom detta extra påslag, alltså byggen. Att gå längre än så har regeringen dock inte ansett vara erforderligt vid detta tillfälle, och jag tror som sagt att det i dagens läge bara är i undantagsfall som en seriös byggare blir vägrad kredit.
Herr talman! Jag vet att man på centralt håll — i finansdepartementet, i riksbanken och i riksgäldskontoret — anser att likviditeten i bankerna nu är god. Det kan emellertid vara litet olika med det på olika håll i landet. Och jag känner till en rad fall där även tämligen solida köpare som begärt banklån har fått avslag. När jag då frågat banken om orsaken har man svarat, att man ansåg sig ha fyllt sin bostadskvot. Men om det hade gällt en gammal bankkund, så kunde man naturligtvis ha gjort undantag. Utgångspunkten var emellertid att man inte hade möjlighet att lämna kredit för detta ändamål, och det beskedet blev naturligtvis en besvikelse för dem som hade tänkt bygga ett egethem. De hade läst i tidningarna att regeringen frisläppt småhusbyggena och att de därför hade möjligheter att bygga, men sedan lämnades alltså detta besked — även i en rad fall där vederbörande var solvent — att det inte gick att få kredit. Från deras synpunkt är det givetvis olyckligt att regeringen på detta sätt begränsar sina konjunkturstimulerande åtgärder, och det betyder också att de byggnadsarbetare som kunde ha fått sysselsättning med byggena inte fick något arbete.